Herr talman! Det är, Lars Leijonborg, fråga om vissa fysiska förhållanden.

Det handlar om skolskjutsar, skolmåltider och uppehållsrum. Så enkelt är det. Därför finns alltså här en koppling mellan ekonomi, möjlighet och hinder. Hindret kan alltså vara av fysisk karaktär, men det finns i och för sig också andra exempel. Det är faktiskt redan i dag möjligt att till viss del välja skola. Jag känner inte till något större hinder som står i vägen om ekonomin tillåter och det finns praktiska förutsättningar. Jag skulle egentligen, herr talman, ha velat gå in på en diskussion om konkurrensbegreppet i fråga om olika skolenheter i den svenska ungdomskolan för att se vad det egentligen innebär när olika enheter skall konkurrera med varandra. Men vi kanske vid något annat tillfälle får möjlighet att komma tillbaka till det. Vi får längre fram en debatt här i kammaren om den framtida gymnasieskolan -- och vem vet, jag kanske hoppar upp också i den debatten om Lars Leijonborg så önskar. Vi får se. Jag sparar i alla fall den delen till dess. Ann-Cathrine Haglund säger att det satsas på fel saker i skolan. Är det fel att se till att lärarna får sina löner? Det är ju till stor del den kostnaden som hittills har bestridits när det gäller statsbidragen till skolan. Visst behöver lärarna en ämnesinriktad fortbildning, men den ämnesinriktade fortbildning som ni i dag vill erbjuda dem innebär ju inte någon lösning på de stora arbetsmiljöproblem som finns i skolan. Jag tror inte heller att det hjälper en astmatisk lärare som måste vistas i en dålig luftmiljö att ha ytterligare 20 poäng i religionsvetenskap. Först och främst vill han nog ha ren luft. Detta är vad det handlar om. Vi är alltså överens, och det var länge sedan vi fattade beslut om att fortbildningen skall vara ämnesinriktad och att högskolan och universiteten skall spela en viktig roll i detta sammanhang. Det var länge sedan. Det var ett väldigt tjat om denna fortbildning!

Herr talman! Först skall jag förklara för Eva Goe s vad en röstförklaring är för någonting. Det kan hon kanske ha nytta av i fullmäktige i Härnösand eller var hon nu skall dväljas under nästa mandatperiod. En röstförklaring innebär att man talar om varför man inte fullt ut röstar på sitt ursprungsförslag, eftersom man därigenom kan uppnå det näst bästa när det inte var möjligt att nå det bästa. I det här fallet var det alltså inte möjligt att stoppa denna besparing, eftersom det fanns en stor majoritet som ändå skulle genomföra den. Då valde vi att försöka åstadkomma någonting annat i stället. Är det inte bättre för invandrarbarnen, t.ex. i Botkyrka eller i andra invandrartäta kommuner, att den här besparingen tas ut som en generell besparing i stället för att den riktas på hemspråksundervisningen? Det går att svara ja eller nej på den frågan. Är inte det bättre? Det var den första frågan. Den andra frågan går det också att svara ja eller nej på. Eftersom Eva Goe s antydde att jag stod här och bröstade mig och tog åt mig äran för någonting, är min enkla fråga till Eva Goe s: Om det hade varit så att vi centerpartister hade suttit tysta i utskottet när den här debatten pågick och sedan i slutändan sagt: ''Ja, vi fick inte gehör för vårt förslag utan vi reserverar oss'' -- tror Eva Goe s att hon då hade vänt utskottsmajoriteten? Ja eller nej!

Herr talman! Det är roligt att få debattera utbildningspolitik just nu i en tid då utbildningen och dess roll i samhället diskuteras över hela världen. Det handlar om skolans organisation och om hur mycket pengar som skall satsas, om dess form och innehåll om pedagogiska metoder. Vi diskuterar vad våra barn och ungdomar behöver med sig ut i livet för att fungera både som individer och en del av arbetsmarknaden. I USA är man mycket oroad över sitt skolsystem, som på många platser håller på att braka samman. Det japanska skolsystemet anses vara framgångsrikt, men även här höjs kritiska röster mot den auktoritära ordningen. Många tycker inte att de japanska elevernas kreativitet tas tillvara. Vår svenska skoldebatt är också mycket intensiv. Det har självfallet att göra med den socialdemokratiska regeringens många intiativ under de senaste åren. Vi har till kammaren fått många propositioner, och vi har fått mycket jobb i utbildningsutskottet. Men det står vi nog gärna ut med. Ute i kommunerna har man, tack vare regeringens reformvilja, fått större frihet att skapa en skola som utgår från just sina elevers behov. Eleven har satts i centrum. Jag tror också att de flesta som är intresserade av utbildning och är övertygade om dess mycket viktiga roll i samhället uppskattar regeringens reformvilja. Den innebär att skolan diskuteras mycket konstruktivt på alla nivåer och ledder och i de flesta fora i vårt land. Utbildningen sätts in i ett samhälleligt sammanhang, och många människor markerar hur viktig de anser att utbildningen är för samhället. Det har tyvärr varit så, och är fortfarande i viss utsträckning, att skolan har varit för litet benägen att öppna sig mot omvärlden. Det kanske beror på gamla traditioner där man har en benägenhet att låta skolportarna vara stängda. Nu känns det bildligt talat som att en vädring är på gång, av åsikter, om skolan och gamla föreställningar och arbetssätt. Fler människor bryr sig om skolans både yttre och inre liv. Det är välgörande för demokratin. Samtidigt vet vi att vi har en mycket bra skola i Sverige. Kunskapstest visar att våra elever är duktiga och att de har självförtroende. Det är t.o.m. så att de är duktigare än vad en del av deras lärare tror. Vi har också god kvalitet på skolorna över hela landet. Här skiljer vi oss markant från många andra väst och östländer. Visst har vi också problem, men de är förhållandevis små jämfört med de flesta andra nationers. Jag vill här också säga att jag uppfattade Eva Goe s beskrivning av den svenska skolan som en svartmålning. Mitt intryck överensstämmer med Björn Samuelsons. Det var inte roligt att höra den syn på hur skolan tar emot eleverna som Eva Goe s redovisade. Jag hoppas att jag hörde fel och att Eva Goe s nyanserar sitt sätt att prata om skolan, för det är inte bra. Herr talman! Den socialdemokratiska reformpolitiken på skolans område präglas av -- eleven i centrum. På central nivå, i regering och riksdag beslutar vi kort sagt om statsbidraget, ramarna, lagarna och läroplanen. Sedan uppdrar vi till dem som står nära eleverna, kommunera och skolpersonalen, att besluta om de pengar som finns i skolan skall användas. Vi myndigförklarar lokala skolpolitiker, lärare, föräldrar och elever. Det är ju här man vet vad som behövs i den enskilda skolan. Ingen skola är likadan. Men utbildningen skall vara likvärdig. Först när man har rätten att själv besluta om vardagen kan man sätta eleven i centrum och försöka utgå från det enskilda barnets behov. Just nu ligger två lagförslag på riksdagens bord. Elever på grundskole och gymnasienivå får laglig rätt till inflytande över utformningen av sin utbildning. Hur det skall gå till skall man besluta lokalt, i linje med skolpolitiken. Utformningen skall vara sådan att barnen och ungdomarna får hjälp när det gäller att ta ansvar. Återigen står eleven i centrum. Men, herr talman, vilket är då oppositionens -- dvs. moderaternas och folkpartiets -- alternativ? Ja, det framgår till viss del av deras anföranden, som kan betecknas som valtal. Men det framgår också av deras reservationer i utskottets olika betänkanden. Några saker är mycket slående. Moderaterna mäler som vanligt ut sig vad gäller den relativt stora enighet om den svenska skolan som brukar finnas i riksdagen. Men det visar sig att också folkpartiet alltmer ställer sig vid sidan av. Det har ju funnits en samsyn här, och det bekräftade Lars Leijonborg också i sitt anförande. Han betraktade den skolpolitik som han talar för som en innovation. Svenska arbetsgivareföreningen skulle ha använt sig av ordet vision. Nu har också miljöpartiet hakat på. Man ansluter sig alltså till den ideologiska skolgrupp som finns här i riksdagen. Moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet vill ha ett systemskifte i fråga om skolan. Man vill införa en elevpeng. Alla elever skall ha en summa pengar med sig oavsett var de väljer att gå i skola. Man vill också ha profilskolor. Dessutom vill man att alla elever skall ha rätt att välja, eller välja bort, skola. Först några ord om elevpengen. När man läser reservationerna om elevrelaterat statsbidrag, som det heter, slås man av den mycket statiska syn på skolan som moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet har. Här finns det minsann inte något utrymme för särskilda behov. Det är meningen att eleverna skall få en skolpeng som är lika för alla. Men verkligheten är inte så beskaffad att behoven är desamma överallt i landet eller hos alla elever. Geografin kräver ibland mer pengar till exempelvis elever i glesbygd. Hur skall barnen på landsbygden kunna få en lika bra grundskola, och då så nära hemmet som möjligt, som andra elever om hela vårt anslag till skolan delas upp lika på alla barn? Skolpengen, som är en del av de här partiernas ideologi, blir i stället en ransoneringskupong för barn som har större behov än andra. Det kan gälla barn med inlärningsproblem, sociala svårigheter eller andra problem som kräver särskilda resurser. Herr talman! Moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet gör också ett stort nummer av detta med rätten att välja skola. I samband med ansvarspropositionen sade utskottets majoritet att elever skall ha rätt att gå i den skola som ligger närmast hemmet. Men utskottet sade också att kommunerna därutöver så långt det är möjligt skall försöka tillgodose de önskemål som de elever och föräldrar har som vill välja skola. Detta står vi fast vid. Det framgår av här aktuellt betänkande. Men detta är inte tillräckligt för moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet. I en reservation säger man att skolmyndigheterna i lag skall åläggas att informera om rätten att välja skola. Vidare skall man ''i största möjliga utsträckning söka tillgodose elevernas och föräldrarnas val av skola''. Det står också att ''en lagbestämmelse inkluderar självfallet en skyldighet för kommunerna att också söka tillfredsställa dem som föredrar den närmaste skolan''. Jag uppfattar reservationen så, att man både vill ha kakan och vill äta upp den. Ni vill inte stöta er med någon och lägger därför fram ett förslag som är mycket oklart. Lagen skall stödja både dem som vill välja skola och dem som vill gå i den skola som ligger närmast hemmet. Men vad händer när olika intressen kolliderar? Vems rätt är det då som gäller? Är det den starkes rätt som gäller? Och vem skall besluta när intressena går isär? Vem skall tolka er lag? I en annan reservation tar folkpartiet och miljöpartiet upp frågan om självstyrande skolor. Man hade en liknande reservation i samband med ansvarsbetänkandet i vintras. Men då skrev man att det kunde finnas situationer där självstyrande skolor kunde komma i strid med allmänintresset. Detta tas inte upp i den nu aktuella reservationen. Jag gör tolkningen att man har utelämnat det därför att man vill strama upp skrivningarna. Man vill ju få den här innovationen, den här skolpolitiken, att hänga ihop. De ståndpunkter som jag har redovisat och som återfinns i betänkandet i fråga formulerade moderaterna och folkpartiet för någon månad sedan. Men hur blir det nu? Ni skall ju spara några tiotals miljarder i statsbudgeten och fastställa ett skattetak för kommunerna. Det säger ni i samband med er nya s.k. valplattform. Hur går det då med skolan? Och vad är det som säger att barnen i det nyliberala Sverige som ni vill skapa får samma fina skolgång som barnen i dag garanteras? Det är ju de förhatliga skatterna som betalar både de statliga och de kommunala bidragen till skolan. Här vill ni ju dela exakt lika mellan alla elever, oavsett behov. Blir det då inte ett ännu mindre utrymme när det gäller att sätta eleven i centrum? Kan ni ge ett svar här i kammaren i dag? Skall våra barns och ungdomars skola alltså vara en frizon när den skattesänkning som ni planerar skall betalas? Herr talman! Så till regeringens budgetförslag. Man kan säga att det är en uppföljning av tidigare riksdagsbeslut om ansvaret för skolan. Bl.a. rensar man upp i anslagsdjungeln på skolans område. Leijonborgs uppgift här om att det sker en besparing om 1,3 miljarder på skolans område när det gäller sektorsbidraget. Vad som i realiteten sparas är 300 milj.kr. Resten, och det vet Lars Leijonborg mycket väl, handlar om tekniska justeringar av statsbidraget till följd av det nya statsbidragssystemet. Om dessa tekniska justeringar inte gjordes, skulle det i realiteten bli fråga om en överkompensation av skolväsendet. Det vore lättsinnigt att inte göra sådana här regleringar -- med tanke på att vi har tagit på oss ansvaret för hanteringen av skattepengar. Sedan en kort rapsodi beträffande några av regeringens förslag. Jag skall också kommentera några reservationer i detta sammanhang. För det första: Regeringen vill satsa ytterligare 55 miljoner på ''åtgärder för att förbättra tillgången på lärare'', som det heter. Tillsammans med de 35 miljoner som satsades i förra budgetpropositionen blir det fråga om drygt 90 miljoner per år. Skolministern nämner olika möjligheter för att få fram fler lärare. Vi vet ju att behoven är stora i det avseendet. Han vill ta till alla möjliga flexibla lösningar. Bl.a. handlar det om en ökning av platsantalet på lärarlinjerna och om utbildning av obehöriga lärare. Utskottets majoritet tillstyrker att föreslagna extra 55 miljoner anslås för detta ändamål. Moderaterna har naturligtvis en reservation här. Jag förstår inte varför. Björn Samuelson talade också om fortbildning. Jag måste säga att jag inte heller förstår vad det är som skiljer regeringsförslaget från moderaternas reservation -- eller tvärtom. För det andra: Regeringen vill avsätta 5 miljoner kronor till stipendier avsedda för fortbildning av ungefär 200 lärare. Det är ett åtagande som regeringen tidigare har aviserat. Det kan gälla t.ex. enskilda lärare eller lärarlag som vill utveckla nya metoder eller som vill bedriva internationella studier eller studier i yrkeslivet. Förslaget tillstyrks av utskottsmajoriteten. För det tredje: Statens bidrag till de fristående skolorna förbättras på flera olika sätt. Bidraget på grundskolenivå höjs med 3 000 kr. till 13 000 kr. per elev och år. Bidraget skall räknas upp med skolindex varje år, och det skall hädanefter utgå fr.o.m. första skolåret. Nu beviljas det ju från tredje skolåret. Moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet framför i en reservation att de vill att statsbidraget till fristående skolor skall vara lika stort som statsbidraget till grundskolan. Men vilken nivå handlar det då om? Man kan ju inte påstå att det finns en nivå i fråga om statsbidraget per grundskoleelev. Statsbidraget är ju utformat så, att det skall användas efter behov. Beräkningsgrunderna är alltså sådana att man tar hänsyn till befintliga behov. Vilken nivå handlar det alltså om? För det fjärde: Det är värt att notera att regeringen tar upp en fråga som utskottet har visat ett mycket stort intresse, nämligen frågan om läs och skrivsvårigheter. Regeringen anmäler att olika åtgärder för att öka lärarnas kompetens på detta område skall vidtas. För det femte: Stimulansbidraget till förbättringar av den fysiska miljön i skolorna. Regeringen återkommer nu med närmare skrivningar om de 300 milj.kr. per år som skall delas ut till kommunerna. Vad som föreslås är att storstäderna under de första fem åren skall komma i första hand. Moderaterna och folkpartiet tycker inte, och det har Björn Samuelson talat om, att stimulansbidraget behövs. I stället vill man satsa pengarna på fortbildning av lärare. Men hur är det? Tycker inte moderaterna och folkpartiet att barnens arbetsmiljö är viktig? Tror ni att en offentlig, privat ägd, inrättning -- t.ex. en bank -- skulle låta bli att rusta upp sina lokaler om dessa var nedgångna och inte fungerade med tanke på de anställda eller bankens besökare? Knappast. Då kan man fråga: Varför anser ni att skolelever skall ha sämre förhållanden än vuxna eller att skolpersonalen skall ha sämre arbetsförhållanden än personal inom andra verksamheter? Till sist några ord om hemspråksundervisningen. Ett enigt utskott föreslår här ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen har ju föreslagit att 300 milj.kr. skall sparas beträffande sektorsbidraget. Motiveringen är att riksrevisionsverket i en rapport har kunnat visa på att hemspråksresurserna används ineffektivt. Det är alltså regeringens motivering. Statsbidraget har kunnat rekvireras utan prut. Undervisningen har anordnats så, att det inte alltid har varit elevens behov som har fått styra. Regeringen nämner olika möjliga åtgärder som leder till en billigare undervisning och ett minskat behov av statsbidrag -- större grupper och undervisning utanför timplanebunden tid. Statsrådet anmäler att han skall återkomma till regeringen om detta. Men han betonar också att det är kommunernas sak att planera hemspråksundervisningen och att man när det gäller denna måste utgå från varje enskild elevs behov. Herr talman! Till att börja med slår utskottet fast att elevernas rätt till hemspråksundervisning kvarstår, enligt tidigare beslut. Vi betonar också att riksdagen nyligen har beslutat om ett generellt statsbidrag till kommunerna, ett sektorsbidrag. Samtidigt visar RRVs rapport att det nuvarande statsbidragssystemet beträffande hemspråk och svenska 2 inte har uppmuntrat kommunerna till att använda resurserna så effektivt som möjligt. Tvärtom har statsbidragets konstruktion medfört större kostnader än som är nödvändigt när det gäller att ge eleverna en bra undervisning i hemspråket. Detta gör att ett enigt utskott anser att det finns skäl att minska statsbidraget med 300 milj.kr. Därvidlag skall en generell metod tillämpas. Minskningen skall gälla proportionellt med avseende på samtliga kommuners samlade sektorsbidrag. Frågan om gruppstorleken tar utskottet inte nu ställning till. Utskottet markerar också hur viktigt det är att invandrareleverna får en kvalitativt god hemspråksundervisning. Aktivt tvåspråkiga invånare är en tillgång för vårt land. Slutligen betonar utskottet att hemspråksundervisningen bör ha samma ställning som undervisningen i andra ämnen i skolan och att det bör finnas likvärdiga arbetsmöjligheter. Herr talman! Jag yrkar bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandena

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen inledde sitt anförande med att säga att det just nu är roligt att debattera utbildningspolitik. Jag måste säga att jag tycker att det är bra att utbildningspolitiken debatteras, så att vi får en debatt i massmedia också. Men jag är snarast bekymrad över den debatt som förs i Sverige i dag. Vad vi debatterar är ju regeringens ansträngningar för att försämra innehållet. Det gäller t.ex. förslaget om de nya gymnasieskolan. De teoretiska utbildningarna får där ett betydligt mindre timantal. Ewa Hedkvist Petersen sade också att man ute i landet uppskattar regeringens reformvilja. Nej, så är det inte. Ute i landet uppskattar man inte den nedrustning av gymnasieskolan som försämringarna beträffande de teoretiska linjerna innebär. Det framgår av alla de hundratals brev som vi får och som gäller dessa saker. Man känner också oro med anledning av förslaget om sänkt ålder för skolstarten. Man tror nämligen att innehållet därmed kommer att försämras. Någon vilja att ta hänsyn till att barnen är ett år yngre finns inte. Det är många bekymmer som kommer fram vid de kontakter som jag har i dessa frågor. Moderaterna mäler ut sig, säger Eva Hedkvist Petersen och anammar Göran Persson sätt att debattera. Han har ju den debattekniken att han säger att moderaterna mäler ut sig och att folkpartiet närmar sig moderaterna, vilket skulle vara så förskräkligt. Eva Hedkvist Petersen talar om systemskifte. Ja, Eva Hedkvist Petersen, vi vill ha en elev och föräldrastyrd skola, där elever och föräldrar får välja och där statsbidraget följer eleven till den skola som man har valt. Vi vill detta därför att elever, familjer och föräldrar är olika och har olika önskemål och behov. Vi vill det därför att det skulle bidra till att göra skolan i vårt land totalt sett bättre. Det skulle stimulera mångfald och utveckling. I så måtto vill vi ha ett systemskifte. Eva Hedkvist Petersen säger att vi har en statisk syn. Nej, det är ni socialdemokrater som har en statisk syn. Ni vill bromsa valfriheten och vill inte ge stöd till de fristående skolorna. Det är ju valfriheten och mångfalden som ger utveckling, och det är valfriheten och mångfalden som ger ett föräldraengagemang som vi behöver i den svenska skolan. Eva Hedkvist Petersen frågar t.ex. om de fristående skolorna tar hänsyn till elever med särskilda behov. Ja, ta Waldorfskolorna, som vi har diskuterat i dag! Många elever som inte mår väl i den vanliga skolan kommer till Waldorfskolorna och rekommenderas t.o.m. av lärarna att gå till dessa. Ni ser de fristående skolorna som ett hot mot den sammanhållna grundskolan.

Herr talman! I mitt inledningsanförande ställde jag två enkla frågor till Ewa Hedkvist Petersen, som hon då undvek att svara på. Eftersom ni avvisar vårt förslag om särskilt riktade fortbildningsinsatser för att stärka ämnet religionskunskap i grundskolan, måste ni ha ett alternativ, och min första fråga var: Vad vill ni göra i stället. Min andra fråga gällde hemspråksdiskussionen, där Ewa Hedkvist Petersen gav en utförlig redovisning av innebörden av det eniga utskottsbeslut som också jag delvis berörde i mitt tidigare anförande, nämligen att hemspråksundervisningen skall ges likvärdiga arbetsvillkor med undervisningen i andra ämnen i skolan. Min enkla och raka fråga till Eva Hedkvist Petersen var: Är detta förenligt med att sedan säga att dessa elever skall få sin hemspråksundervisning på lördagar.
Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen talade om att det var jätteroligt att nu debattera skolan, att eleven skulle stå i centrum och att man visar en reformvilja, som såvitt jag förstår skulle uppskattas ute i landet. Efter att tillsammans med några andra representanter för utbildningsutskottet i dag ha träffat lärare under tre timmar uppfattar jag det snarare så, att de tycker sig ha blivit överkörda av en ångvält. Det tyckte inte att det var fråga om någon reformvilja. De upplevde något helt annat. Vi skulle behöva göra mera av besök ute i verkligenheten. Man talar vidare här om att jag gör en svartmålning. Jag brukar faktiskt se till att komma ut i skolorna när jag är hemma, och jag åker runt och talar mycket i skolor. Jag har sex barn passerar revy på alla stadier, -- ett särskolebarn och fem andra på olika nivåer. Två av dem är ute i världen och studerar. Jag tror faktiskt att jag vet vad jag talar om. Jag ser att många skolor fungerar bra. Det hänger mycket på lärarna, på vilket arbetslag man har osv., men lärarna mår oerhört dåligt av det tryck som hela tiden kommer uppifrån. Det tycker inte att de får vara med om att besluta. De frågor som har varit ute på remiss stämmer inte alls överens med vad de har tyckt och tänkt. De som undervisar i samhällkunskap har mycke att invända emot beslutsgången, och det är naturligtvis kommunaliseringen som ligger bakom det hela. Den svartmålning som jag gjorde gällde snarare det som jag redovisade från skolorna i Frankrike och Japan. Deras skolor skulle jag aldrig i livet vilja ha i Sverige. Visst är vi i miljöpartiet för ett systemskifte, där man tar hänsyn till de ekologiskt-ekonomiska grunderna, som bygger på demokrati, och där man utvecklar fredstankarna. Det är därför vi är här. Vi har icke någon statisk syn. Barnen behöver stor omsorg i dag. Det är inte dem som vi får dra in på när det gäller ekonomiska medel. Ni säger att man i de fristående skolorna inte skulle bry sig om dem som har problem. Men det är just de barnen som mår gott i fristående skolor. Särskolebarn får den kanske finanste och bästa undervisningen i Waldorfskolorna. Jag tycker inte att det som Ewa Hedkvist Petersen har sagt stämmer med verkligenheten, och jag vill ha ett förtydligande på de här punkterna. Jag undrar också förutom de frågor som har ställts från centerhåll om man kommer att kräva att det skall vara obligatoriskt för kommunerna att ge hemspråksundervisning.

Herr talman! Jo, det är faktiskt så att den skolpolitik som den socialdemokratiska regeringen för sätter eleven i centrum och vill stimulera ett sådant arbetssätt att eleverna sätts i centrum i skolan. Det är också så att den socialdemokratiska regeringen har reformvilja, och de reformer som vi hitintills har genomfört och den skoldebatt som förs med anledning av regerings förslag tas väl emot ute i landet. Ann-Cathrine Haglund tog upp mitt påpekande om moderaterna mäler ut sig i debatten. Jag tror inte att det är första gången jag har sagt detta här i kammaren. Jag uppfattar nämligen moderaternas skolpolitik på det sättet. Man tar inte speciellt hänsyn till vad som händer ute i skolan, utan man anför samma argumentering hela tiden. Ann-Cathrine Haglund säger också att det behöver vara en mångfald i det offentliga skolsystemet. Det finns mångfald i det offentliga skolsystemet. Hon sade också i sitt första anförande att man satsar fel i skolan. Vilka satsningar i skolan är felaktiga? Syftar hon på skolvärdinnorna eller på skolkuratorerna, som är till för att stödja eleverna, eller vad är det fråga om? Exemplifiera! Till Lars Leijonborg: Jag kan hålla med om att vi nog allihop håller valtal. Det är kanske inte heller så underligt. I fråga om valfrihet är det så att vi har tagit ställning för att det är närheten till skolan som skall gälla. Men jag frågade vad som skulle hända i den lag som ni vill lägga fram. Det vill Lars Leijonborg tyvärr inte svara på. Jag uppfattade Eva Goe s anförande som en svartmålning av skolan. Det gäller inte beskrivningen av utländska skolor. Det gäller faktiskt Eva Goe s anförande om den svenska skolan. Jag tvivlar inte på att Eva Goe s befinner sig ute på skolorna för att se vad som händer i den s.k. verkligheten. Det är nog fler än Eva Goe s som är ute i verkligheten. Trots detta ger hon denna beskrivning. Det är bara att beklaga. Moderaterna och folkpartiet undviker att säga vad som skall hända med de tiotalet miljarderna och skattetaket. Kommer våra barns ungdomsskola att vara en frizon när det gäller hur skattesänkningarna skall betalas? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan.

Herr talman! Jag har litet svårt att ta diskussionen om nedskärningar och kommunalt skattetak riktigt på allvar. Ewa Hedkvist Petersen försöker blanda bort korten. Det är socialdemokraterna som har lovat att inte spara in på skolan, och därefter har ni gjort det mycket kraftigt. Vi i folkpartiet har inte ställt oss bakom det löftet. Å andra sidan finns det inget i paketet Ny start för Sverige som talar om att vi skall spara in på skolan. När det gäller ett kommunalt skattetak har finansminister Allan Larsson gjort mycket tydliga uttalanden och överenskommelser med kommunförbunden att kommunalskatterna inte skall höjas. För Ewa Hedkvist Petersen är lösningen för den svenska skolan att kommunalskatterna skall höjas. Det vore en stor sensation. Jag tror inte att hon egentligen menar det. Nu placerar skolmyndigheterna i princip eleverna i den skola som ligger närmast. Det är huvudregeln, och det gäller för de allra flesta. Det förekommer undantag. Om man utökar möjligheten för elever och föräldrar att uttrycka vilken skola de helst vill att eleven skall gå i och man gör sitt bästa att tillmötesgå de önskemålen, kommer även i fortsättningen de allra flesta att gå i den närmaste skolan. Det är vad de allra flesta vill. Men det är lätt att fundera ut exempel där en elev inte har så förfärligt mycket emot att gå i en skola som ligger något längre bort, om detta är en profilskola. Enligt principen största möjliga lycka åt största möjliga antal, är det en bättre lösning än att välja statiska lösningar som regeringen har stannat för. Verkligheten är att om vår princip knäsätts, finns det i många fall möjligheter att något utöka antalet platser i en populär skola. Jag vill inte ha alltför stora skolor, men marginellt kan antalet platser utökas. Den möjligheten ökar om det finns ett system där de ekonomiska resurserna följer med eleven. Till sist har vi den för närvarande rådande stämningen på gymnasieskolorna. Jag delar i huvudsak Ann-Cathrine Haglunds verklighetsbild. Jag förmodar att även Ewa Hedkvist Petersen har en postkorg. Den är väl för närvarande fylld, liksom min, med protestbrev från svenska lärare.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten genom att upprepa mina frågor. Jag skall bara påminna Ewa Hedkvist Petersen om att hon glömde att svara på dem. Det är väl inte så att Ewa

Herr talman! Jag uppskattar verkligen att Bengt Göransson är här. Jag tycker att han visar respekt för riksdagen som institution och intresse för vad vi representanter för politiska partier har att säga i samband med högskolefrågorna. Mycket av vad utskottet ägnat sig åt i samband med detta betänkande är i och med kompletteringspropositionens förslag nu överspelat. Det gäller UHÄs roll och ansvarsområde, linjesystemets vara eller inte vara, ansvaret för högskolans lokaler, högskolornas beslutsrätt när det gäller tillsättningar, bl.a. av professorer, och dimensioneringsfrågorna inte minst. För utskottets ledamöter och också kansli har det blivit i högsta grad ett dubbelarbete, för att inte säga ineffektivt arbete. Jag anser att det finns anledning att vara kritisk mot departementet. Det hade varit möjligt att planera vårt gemensamma arbete bättre. En förklaring till vad jag menar med ineffektivitet. I januari lämnades en budget som riksdagens partier svarade på med motioner. Sedan kom en tillväxtproposition, som till en del förändrade förutsättningarna från januari. Även den svarade vi alla olika partier på. Sedan presenterades en miljöproposition, som gav ytterligare förändringar av förutsättningarna för högskolan, och med olika motioner som svar. I går lämnades alltså kompletteringspropositionen, med ytterligare nya signaler. Även den skall vi alla partier i riksdagen svara på, och de förslagen skall behandlas i utskott och kammare. Tala om dubbelarbete, i utskott och kammare! Jag klagar, men ändå är ju inte jag eller vi i riksdagen, vare sig ledamöter eller utskott, de mest utsatta mottagarna för alla dessa delvis motstridiga signaler och besked. Mest utsatta är alla de människor som arbetar i högskolan. Hur i all världen skall de kunna hänga med i svängarna? De har inte som huvudsaklig arbetsuppgift att läsa riksdagstryck. De skall undervisa, leda och ansvara för verksamheten, en verksamhet vars huvudmän inte kan bestämma sig för hur de vill ha det. Hur skall den person vara skapt som skall utöva ett tydligt och profilerat ledarskap för en högskola, när regeringen och därmed riksdagen är så otydlig och dåligt samstyrd när det gäller högskolans basförutsättning? Men, herr talman, jag klagar alltså på formerna för förändringarna och tänker då mest på hur de berör högskolans ledare, lärare, administratörer och studenter. Däremot klagar jag inte alls på den riktning som förändringarna går i. För varje nytt dokument från departementet kommer vi allt närmare liberal högskolepolitik. Jag kan bara inte förstå varför man har behövt ta så lång tid på sig. Lena Hjelm-Wallén, som var högskoleminister 1984, meddelade då att högskolans styr och anslagssystem skulle ses över. Det var alltså först i går, sex à sju år senare, som någorlunda radikala idéer lades fram. Men fortfarande saknar jag andra liberala och bra förslag, t.ex. vårt grundläggande förslag i styr och anslagsfrågan. Vi anser att ett sektorsvist gemensamt anslag för grundutbildning och forskning är bättre än regeringens. Vi menar att det skulle ge högskolans sektorer ett uttryckligt ansvar för fördelningen av potten pengar mellan utbildning och forskning. Vi menar att det skulle förtydliga att man har ett gemensamt ansvar inom sektorn för grundutbildningarnas kvalitet och för att studenterna vill studera inom sektorn och därmed att man själv ansvarar för att de studerande vill söka sig till forskarutbildning och att sektorn i förlängningen själv har ett ansvar forskningen och kvaliteten i den. Herr talman! Jag tror också att regeringen måste återkomma med förslag om hur antagningssystemet till högskolan skall se ut. Det är inte längre logiskt att UHÄ skall vara motor i antagningssystemet, i ett läge då linjerna är borta och studenterna själva kan kombinera en utbildning. Det är bara lokal antagning som kan fungera i det läget, eller hur? För en bättre och effektivare högskola är fler platser och en ökad lokal frihet viktiga ingredienser men räcker inte. Det behövs också mer pengar till utrustning och lokaler. Att då avveckla löntagarfonderna och använda pengarna i högskolan är en lösning på de ekonomiska behoven. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6, som handlar om kårobligatoriet. Vi liberaler kan inte acceptera att studenter i dag är obligatoriskt tvingade att vara kåranslutna. Dessutom har folkpartiet liberalernas landsmöte 1990 uttalat sig för att obligatoriet skall avskaffas. Efter den utredning som är genomförd anser vi att riksdagen har tillräckligt underlag för att göra ett principuttalande till förmån för avskaffandet. Under en cirka treårig övergångstid finns ju då också möjlighet att lösa de frågor som uppstår i samband med ett avskaffande, t.ex. hur studerandehälsovården skall organiseras i fortsättningen och hur studenternas olika val skall organiseras. Men för att börja en förändring krävs ett principuttalande, och det är vi ensamma om att kräva redan i dag. Så till internationaliseringen. I Sverige har vi höga förväntningar på internationalisering och ERASMUS-samarbete, att våra forskare och studenter skall komma ut och leva och lära i Europa. Vi talar inte lika mycket om vad vi måste prestera i gengäld, t.ex. att det behövs bostäder för utländska studenter som vill hit, liksom att det behövs en anpassning av våra högskoleutbildningars innehåll och längd till EG Det behöver byggas kontaktnät. I många sektorer finns det i dag men långt ifrån i alla. Därför tycker jag att regeringens snålhet mot NAMIC, informationscentret för internationellt utbyte, är helt obegriplig. Svenska Institutet har sagt sig behöva 600 000 kr. till i förstärkning, och vi tror på den bedömningen. Jag tycker faktiskt att det handlar om vilka signaler vi skickar ut. Retoriken bör överensstämma med verkligheten, och i detta fall är pengarna småpotatis i sammanhangen. Det behövs också bättre språkundervisning, kanske inte i engelska men i de andra europeiska språken -- tyska, franska, spanska. Vi satsar därför redan nu mera pengar på språkutbildning för studenter som förberedelse för utlandsvistelse och På samma sätt väljer vi att satsa pengar redan nu på våra språklärare. De bör få möjlighet, i enlighet med vad Europarådet rekommenderar för alla språklärare, att tillbringa minst 6 månader i landet vars språk de undervisar i, för att få den kulturkompetens i vid mening som behövs för att de skall kunna undervisa. Folkpartiet liberalerna anser att vi snart nog måste ha en strategi för utbildningen och EG-samarbetet. Målet är ju att vi skall delta på samma villkor, med samma skyldigheter och rättigheter som EG länderna. Vi måste alltså vara inne i kärnan i detta samarbete. Till sist, herr talman, har vi reserverat oss till förmån för ökat lokalansvar för en bestämd högskola. Det är ju helt överspelat i dagens läge, men det är också ett tydligt exempel på det velande hit och dit och på det dubbelarbete som jag talade om när jag började. Vi står självfallet bakom alla de reservationer som vi har undertecknat. Jag väljer här att endast yrka bifall till reservation nr 6 om kårobligatoriet.

Herr talman! Jag tror att det här måste vara fråga om ett missförstånd. Jag kan väl inte ha fattat Gösta Lyngå rätt. Han kan väl inte mena att vi inte skulle utbilda folk för näringslivet. Vi behöver -- för att bara ta några exempel -- naturligtvis många fler tekniker, och vi behöver många bättre utbildade ekonomer än vad vi nu har i landet. Det är naturligtvis någonting som är snett när som i dag 70 % av dem som vi utbildar på högskolorna finns i offentlig tjänst. Vi måste ställa högskolans och universitetens kapacitet och förmåga till förfogande för alla olika områden i vårt land som kan dra nytta av dem. Samtidigt vill jag än en gång stryka under nödvändigheten av djupa och breda allmänna kunskaper. Men såvitt jag förstår det kan det inte vara fråga om något antingen--eller, utan det måste vara fråga om ett både--och. Jag vill tro att detta trots allt var vad Gösta Lyngå menade.
Herr talman! Jag kan fullständigt instämma i vad På Birger Hagårds fråga kan jag säga att jag naturligtvis menar att det skall vara fråga om både-- och. Men jag menar att det har skett en profilering till förmån mera för yrkesutbildning och mindre för fundamental kunskap, och detta beklagar jag delvis. Vi behöver kanske båda delar, men just nu borde vi koncentrera oss på fundamental kunskap och sådan utbildning och forskning som har med globala problem att göra.
Herr talman! Om Gösta Lyngå menar att man gjorde fel när man slog in på det som kallas samhällets och arbetslivets behovslinjer, delar jag helt och hållet hans ståndpunkt. Vi kan vid universiteten och högskolorna aldrig bli några bra yrkesutbildare. Det duger vi inte till, utan det måste man sköta om på arbetsplatserna. Vi skall emellertid kunna ge förutsättningarna och i vissa fall bättra på den teoretiska kompetensen, om så behövs.

Herr talman! Först till Birger Hagård! Det handlar här inte om något uppvaknande. Det är en fullständigt medveten politik, en utbildningspolitik som ingår i en större helhet i en socialdemokratisk politik och som bl.a. har uttryckts på ett mycket tydligt sätt i den tillväxtproposition som berör detta område och som Birger Hagård får tillfälle att återkomma till. Utgångspunkten är att riksdagens och regeringens beslut i framtiden mer skall inriktas på omfattning, inriktning och lokalisering än på forskningsuppläggning och studieorganisation i detalj. Detta är ingen nyhet, och då behöver man den 24 april 1991 inte tala om något uppvaknande. I den mån det handlar om ett uppvaknande, har det kommit för mycket länge sedan. Jag ber Margitta Edgren om ursäkt för att jag kritiserade henne för att ha ''gjort sig skyldig'' till en reservation för mycket. För övrigt tycker jag inte att det på den punkten föreligger så stora meningsmotsättningar att det finns skäl att uppta tiden med att kommentera den saken. Till Gösta Lyngå vill jag säga att jag självfallet inte tror att Erasmus är tillräckligt för att uppnå alla de syften för Europasamarbete på utbildningsområdet som vi vill uppnå. Det behövs oändligt mycket mer. Med tanke på att miljöpartiet är så kritiskt mot EG samarbete finns det ingen anledning att måla fan på väggen. Här har vi ett tydligt exempel på att vi har nytta av ett samarbete. Vi ligger på samma nivå som EG-länderna, och vi kommer snabbt med i samarbete. Vi har alldeles avgjort ingenting att frukta, utan det här är ett område där vi har allt att vinna. Med den bakgrund och de erfarenheter som Gösta Lyngå har tycker jag att han borde kunna påverka det när det gäller EG-samarbetet mycket kritiska miljöpartiet. På detta område har vi inte samma möjligheter om vi står vid sidan om eller om vi bara skall anpassa oss, utan möjligheterna blir mycket större om vi är medlemmar och har ett inflytande.
Herr talman! Det är inte fråga om något uppvaknande, säger Bengt Silfverstrand. Så mycket värre då! Har man varit medveten om detta sakernas tillstånd och inte gjort någonting, är det svårt att hitta en ursäkt.

Herr talman! Nej, Birger Hagård, det är en medvetenhet som har tagit sig uttryck i många socialdemokratiska initiativ och som på utbildningsområdet har lett fram till att det är vi som driver på och moderaterna som kommer efter och kritiserar, svartmålar och talar om nedrustning. Det är en politik som fått en på området tidigare sakkunnig, Britt Mogård, att säga att den moderata skol och utbildningspolitiken inte samspelar med de förändringar som samhällsutvecklingen fört med sig.